Fru talman! Thomas Morell har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att statliga bolag följer den gällande lagstiftningen inom transportnäringen. Regeringen arbetar intensivt med att främja sund konkurrens, trafiksäkerhet och en god arbetsmiljö inom vägtransportsektorn. Av den anledningen har regeringen infört nya regler på vägtransportområdet bland annat genom att skärpa beställaransvar och möjliggöra så kallad klampning. Sverige har även varit drivande i EU för att få igenom det så kallade mobilitetspaketet som antogs sommaren 2020. Som en del av genomförandet av mobilitetspaketet införde regeringen i maj 2021 nya sanktionsavgifter för överträdelser mot kör och vilotidsreglerna. Då blev det även möjligt att besluta om förskott för sanktionsavgift till exempel när föraren har tillbringat den normala veckovilan i fordonet. Den 1 december 2021 höjdes sanktionsavgiften vid otillåtna cabotagetransporter från 40 000 kronor till 60 000 kronor. Det innebär att Sverige har bland de högsta sanktionsavgifterna i hela EU. Budskapet är mycket tydligt. Goda arbetsvillkor och rättvis konkurrens ska gälla på vägarna. Fru talman! Bolag med statligt ägande lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen finns en uppdelning av ansvar mellan ägare, styrelse och ledning. Det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Jag utgår från att bolag med statligt ägande följer lagar och regler. Därutöver ska bolag med statligt ägande enligt statens ägarpolicy agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. Jag förutsätter att även detta följs. När det gäller Postnord för Näringsdepartementet kontinuerligt en dialog med bolaget om utmaningarna i leverantörskedjan för vägtransporter och vikten av att bolaget säkerställer ordning och reda samt sjysta villkor hos alla sina leverantörer. Det har också innefattat en specifik dialog där bolaget redogjort för hur det arbetar med transportinköp och hur det kontinuerligt förbättrar sina rutiner för att säkerställa ett föredömligt agerande avseende transportinköp. Jag ser allvarligt på rapporterna om otillåten cabotagetrafik och otillåten veckovila i fordon. Detta är frågor som jag kommer att prioritera i samtal och ägardialoger med bolaget i framtiden. Postnord utför ett mycket stort antal transporter i Sverige varje dag, och behovet av transportkapacitet ökar. Coronapandemin, i kombination med en kraftig tillväxt inom e-handeln, har inneburit ytterligare utmaningar för hela branschen. Under 2020 ökade den totala e-handeln i Sverige med cirka 40 procent och har därefter fortsatt att öka med tvåsiffriga belopp under de tre första kvartalen 2021. Med det sagt förväntar jag mig naturligtvis att bolaget även under rådande coronapandemi följer gällande regelverk.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det här är fjärde debatten jag håller i ämnet - tre gånger tidigare med statsrådets företrädare. Jag har även väckt en skriftlig fråga. I morse tittade jag för att se om det fanns fler ledamöter i kammaren som hade debatterat de olagliga transporterna inom Postnord. Det finns det. Frågan är väldebatterad i kammaren, men likväl har vi ett problem med att Postnord ständigt figurerar i samband med olagliga transporter. Det är riktigt besvärande. Staten ska föregå med gott exempel, och statliga bolag ska inte finnas i en miljö där olaglig trafik förekommer. Staten är ganska snabb på att peka med hela handen åt medborgarna och säga att de har gjort fel och ska bötfällas. Lagar är till för att följas, och den som inte följer dem ska också ta sitt straff. Men att samtidigt se att staten figurerar i de grumligaste vatten skapar inte förtroende för vare sig den statliga verksamheten eller lagstiftningen. Det måste bli en skärpning. Av statsrådets svar framgick vilka åtgärder som har genomförts, bland annat att skärpa beställaransvaret. Men frågan gällde inte detta utan hur regeringen ska se till att de statliga bolagen följer regelverken. De bolag som inte följer reglerna ska straffas enligt gällande lagstiftning, och det är bra. Likadant ska beställaren straffas när man bryter mot regelverket. Men grundprincipen måste ändå vara att statens bolag följer lagstiftningen. Goda arbetsvillkor och en rättvis konkurrens ska gälla på vägarna. Det är regeringens budskap. Men då blir det märkligt att vi gång efter gång debatterar Postnord och olaglig verksamhet. Jag känner att vi kommer till en ända där vi tappar förtroende för regeringens förmåga att föra allvarliga samtal med Postnord. Frågan är om det räcker med samtal framöver. Nu måste man nog vidta åtgärder mot ledningen så att det blir ordning. Statsrådet sa också att det har varit fråga om en specifik dialog där bolaget redogjort för hur de arbetar med transportinköp. Men det är uppenbart att dialog inte räcker. Vi står ju här för fjärde gången, och andra ledamöter har fört samma debatt. Det är en skiva som går om och om igen. Nu måste det hända något, och man måste ta problemet på allvar. Det handlar om att inte få dessa ständiga rapporter om att Postnord figurerar i en verksamhet som inte följer lagstiftningen. Hur ska det vara möjligt att ställa krav på övriga bolag att följa lagen om staten inte gör det? Det blir konstigt, och då blir det en förtroendekris. Statsrådet sa också att man förväntar sig att Postnord ska följa rådande lagstiftning. Det löftet har givits tidigare, och inget har hänt. Nu är jag spänd på att höra vad den nya näringsministern har för idéer om hur man ska komma till rätta med problemet.
Fru talman! Jag tackar Thomas Morell för att han sätter fingret på denna mycket svåra fråga gång på gång. Fortsätt tjata, så tvingas vi i regeringen att hela tiden hålla ögonen på den svåra frågan! Jag tycker att detta är ett av EU:s största misslyckanden efter utvidgningen av EU i början av 2000-talet. Vi tappade helt enkelt kontrollen över arbetskraften i EU, och tyvärr fanns det vid tillfället politiska vindar i EU som tänkte passa på att börja göra saker billigare än vad som gällde enligt ländernas kollektivavtal, som borde ha gällt hela tiden. Jag har ju en bakgrund i fackligt arbete. Jag har jobbat mer med den här frågan än med någon annan fråga under de senaste tio åren. Det är enormt svårt att få tillbaka anden i flaskan och få till tillräckligt bra regler för hur det här ska fungera. Därför har regeringen ägnat mycket tid åt detta och åt mycket ambitiösa planer inom EU, också tillsammans med Europaparlamentet. Kollegan Eneroth har ägnat mycket av sitt arbete åt EU, och den tidigare parlamentsledamoten - och det nuvarande statsrådet - Danielsson har jobbat med hela mobilitetspaketet. Utan svenskt agerande hade vi aldrig fått till den nya regleringen inom EU. Därifrån till att allting ska funka från dag ett har vi dock inte kommit, och jag tror tyvärr att det kommer att vara väldigt svårt att hitta en lösning som gäller för alla bolag. Fortfarande påverkar EU att vi har en massa människor i Europa som är fattigare än människorna i den västra delen och som tar arbete under de kollektivavtal som gäller här. Grundregeln är nu fastslagen en gång för alla: Kollektivavtalet i det land där transporten utförs ska gälla för transport där. Historiken med cabotage är egentligen ganska bra. Det var ju en massa transporter som tidigare gick till ett land och åkte tillbaka tomma, och det innebar naturligtvis en stor påverkan på miljön att så många transporter i Europa gick utan gods. Tanken med cabotage var alltså från början bra, men ingen kunde då överblicka de enorma problem som detta skulle skapa i hela transportsektorn. Jag vet att du, Thomas Morell, har en bakgrund i sektorn, så du känner bättre än de flesta till de problem som har uppkommit. Tyvärr gäller dessa problem inte bara utländska åkare utan också svenska åkare. Vi har jobbat väldigt hårt från regeringens sida för att följa upp detta och få lagstiftning på plats. När det gäller Postnord är mitt intryck av de första samtalen att de tar den här frågan på väldigt stort allvar. Deras stora dilemma är den stora fluktuationen över året i transporter - till exempel innebär julperioden en fördubblad mängd paket. Detta har också, som jag sa i inledningen, vuxit väldigt mycket. Det gör helt enkelt att de inte klarar hela året med egen personal och egna lastbilar, utan de tvingas i sin tur ta in underleverantörer. Ungefär 12 procent av dem som Postnord tar in är från andra länder, och 3 procent är cabotage. De har en plan. De har skrivit avtal som alla företag som vill teckna avtal med Postnord måste skriva på. De jobbar stenhårt med att följa upp detta vid varje enskild transport, men precis som Thomas Morell pekade på har problemet tyvärr återkommit gång efter gång. Min tilltro till att Postnord jobbar med detta är väldigt stor. De har det högst upp på agendan, och jag har sett i svaren inför dagens interpellationsdebatt att de tar detta på stort allvar. Vi kommer dock att tvingas fortsätta, precis som jag sa i mitt svar inledningsvis. Jag kommer att följa denna fråga vid varje ägardialog. De ska inte utföra transporter mot svensk lag - punkt slut.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det låter faktiskt positivt och som att det finns en ambition att komma till rätta med problemet. Grundinställningen måste ju ändå vara att man följer den lagstiftning som gäller och att man inte hamnar i en situation där man är i det grumliga vatten som all annan sådan här smuts befinner sig i. Jag är väl medveten om att det har skett en stor ökning av mängden transporter och om svårigheten med att få bilar och förare tillgängliga för att utföra dem. Men grunden måste ändå vara att man följer gällande lagstiftning. För statens del är detta än viktigare, för man får ju ögonen på sig. Ute i branschen, som jag kommer från, är Postnord en visa, och det är inte någon positiv visa i den meningen. Verksamheten finns ju inte bara i Sverige och Danmark, utan den förekommer även i Norge. Den 12 januari publicerades en stor artikel i Norge om just Postnord. En kund som handlat från ett nätföretag uttalar sig så här: Nu när vi vet vilka transportörer de använder och hur chaufförerna behandlas betalar jag gärna frakten om det innebär att de anlitar en transportör som inte ägnar sig åt social dumpning. Till dess kommer jag att undvika att använda nätbutiker som är kopplade till dessa. Man vill alltså inte använda butiker som är kopplade till Postnord. Det finns en Facebookgrupp som heter Bojkotta Postnord och som har runt 3 000 medlemmar. En av medlemmarna, Jørn Eggum, skriver att Postnord är ett banditföretag som vinner uppdrag genom social dumpning. Det är ju pinsamt att vi har ett statligt bolag som figurerar i sådana här sammanhang. Jag hoppas innerligt att vi slipper ta en debatt till angående Postnord. För säkerhets skull kanske vi ändå ska sätta oss ned med våra almanackor och boka nästa debatt redan nu, för om jag ska vara ärlig har jag inte någon större tilltro till att det blir någon förbättring. Många gånger har Postnord lovat att det ska bli ordning och reda, men likväl hamnar de i polisens nät. Trafikpolisen är ju underbemannad, så det är ju egentligen ett rent under att man dyker upp i de här kontrollerna - så få är de. Jag känner dock mina gamla kollegor inom polisen. De har säkert särskilda ögon på bilar som är knutna till Postnord, och när de ser dessa bilar tar de in dem för kontroll. Oftast blir det då dessutom en rapport. Det är nog tyvärr så, trots allt, att vi kommer att träffas i fler debatter om det här.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att de nya regler som Postnord inför samt den uppförandekod och de intyg som den som vill köra åt Postnord måste skriva under är så pass bindande att ingen vågar chansa på att Postnord inte gör en kontroll. Men jag ska väl samtidigt vara realist; vi har ju sett hur branschen utvecklas. Jag var själv inte medveten om omfattningen förrän jag gjorde ett besök i Trelleborgs hamn för styvt tio år sedan. Där bor mellan 80 och 200 chaufförer i lastbilar. De uträttar sina behov mellan lastbilarna och väntar på ett påhugg på den svenska arbetsmarknaden. De är långt ifrån sina familjer, långt ifrån sociala rättigheter och långt ifrån ett mänskligt liv. Att det finns åkare, eller beställare av åkare, som beter sig så mot människor i Europa är en skamfläck. Vi ser det på många områden - vi har sett det på byggområdet, på anläggningsområdet och inom blåbärsplockning i de norrländska skogarna. Det finns i många branscher och är ett ofog. I den här frågan handlar det också om att ge resurser till dem som kan göra att detta efterlevs. Där har vi börjat att bygga ut möjligheterna. Man kan säga att de 100 miljoner som vi har satsat på att polisen ska kunna utbilda fler och använda fler trafikpoliser inte räcker för att omvandla en så stor bransch, men det är ändå 100 miljoner. Polisen har nu börjat att utbilda fler som ska kunna göra det viktiga arbete som jag vet att du själv, Thomas Morell, har varit med och gjort tidigare. Jag har själv varit väldigt frustrerad över hur få ärenden som leder till klampning. Antalet har ju varit väldigt litet i förhållande till det vi misstänker är omfattningen. Transportarbetareförbundet har tillsammans med forskare i Lund gjort en kartläggning som bedömer att problemet på svensk transportmarknad är sådant att det sker någonstans mellan 2 000 och 3 000 illegala transporter i Sverige varje dag. Klampning skedde bara i ett fåtal fall under de första åren. Nu ser ändå Transportstyrelsen att antalet anmälningar ökar - från 61 ärenden vid starten år 2016 till 349 ärenden den 30 november förra året. Jag tror att det enda sättet är att sätta åt dem och att det är kostsamt. Det är också därför vi nu har en av de högsta sanktionsavgifterna i EU. Om vi får polisen och myndigheterna att ta detta på det allvar som det bör tas på kanske du och jag slipper ha den här debatten, Thomas Morell. Vi kan ha många andra debatter, men den här debatten kanske vi inte behöver ha. Man ska samtidigt vara realist. Detta kom ju i en period då det fanns en politisk vilja att människor skulle kunna utföra arbete i Sverige under kollektivavtal. Många följde upp detta och sa att de fackföreningar som stod upp för kollektivavtalsregler i Sverige var gammaldags och ville hindra sund konkurrens i Sverige. Nu är det lite annat ljud i skällan också i Sveriges riksdag. Om du, Thomas Morell, ska samarbeta med de partier det i dag pratas om kommer du att få ett mycket större problem de kommande åren, för där finns inte samma förståelse för att detta ska äga rum. Vi har gjort många av dessa förändringar med direkt motstånd från till exempel Moderaterna, som du vill samarbeta med under de kommande åren. I Europaparlamentet var det verkligen så att Johan Danielsson fick jobba väldigt hårt för att se till att också de borgerliga ställde sig bakom de strängare reglerna. Jag hoppas - och jag är optimistisk - att den här frågan är så debatterad i Sverige att vi tillsammans med polis och myndigheter ska få tillbaka den grundregel som är så enkel: I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla. Så enkelt, och så svårt, hoppas jag att det ska bli de kommande åren för att få det här att gälla för alla.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det har skett en förändring. Jag slutade på trafikpolisen 2007. På enheten i Skara där jag jobbade var det tre turlag som jobbade i yttre tjänst och nio tjänstemän i varje turlag. Vi kunde täcka veckans dagar hyggligt bra för att göra kontroller. Vi hade rätt bra grepp om vad som hände ute på våra vägar i vårt distrikt. Vi rapporterade flitigt om det som var fel. När jag pratar med mina gamla kollegor nu får jag höra om en utveckling inom polisen som gått rakt ned i källaren. I Skara är det i dag ungefär fem man som jobbar med kontroller. De har dessutom tekniska undersökningar av trafikolyckor och annat som tar tid. Den här utvecklingen har vi sett över hela riket. Lagskärpningar hjälper inte om det inte finns någon där ute på asfalten som fysiskt stoppar fordon, gör kontroller och rapporterar när det är fel. Den här utvecklingen har skapat en marknad i Sverige som har låtit den kriminella delen växa. Polisen gjorde redan 2012 en utredning, en rapport, som visar att den olagliga trafiken är kopplad till annan kriminell verksamhet och är en ekonomisk motor. Man investerar i annan kriminalitet - narkotika och sådana där saker. Allt det elände vi ser runt omkring oss har en koppling till den olagliga trafiken. Det är där man har logistikflödena, transporterna med vapen och ammunition och så vidare. Man skapar därmed den ekonomiska kraften för att driva sin kriminalitet vidare. Ska vi komma till rätta med detta måste vi ha fler kontroller på väg. Jag hoppas innerligt att statsrådet är med och hjälper till att få det.
Fru talman! Jag får passa på att be om ursäkt. När jag blev lite engagerad glömde jag riksdagens regler för hur man approcherar människor. Jag ska göra allt jag kan för att bli bättre på det. Jag har fått tillsägning en gång förut. Det låter som att Thomas Morell och jag är ganska överens om problembilden runt transporter i Sverige. När cabotagetransporterna infördes var det bra tänkt - de skulle minska miljöpåverkan. Men det har blivit väldigt farligt, för det är svårt att kontrollera vem som gör en cabotagetransport och vem som gör en illegal transport. Det är jättesvårt för polisen att följa upp. Det här är ungefär samma sak som jag kom fram till innan, fru talman - problemet är helt enkelt att alla, även polisen, har sagt att detta är mindre viktigt än annan brottslighet i Sverige. Man har inte prioriterat det tillräckligt högt. Vi hoppas från regeringen, fru talman, att extrasatsningarna på 100 miljoner och vår pågående debatt med Postnord och andra ska göra att polisen förstår att mycket av brottsligheten börjar i den organiserade brottsligheten runt transporter. Det skulle vi kunna tjäna väldigt mycket på. Jag välkomnar en fortsatt granskning av hur Postnord sköter sig, och jag ska själv ansvara för ägardialogen med Postnord. De ska göra rätt från början till slut.